Herr talman! Det är två förslag från Kungl. Maj:t som bankoutskottet behandlar i sitt utlåtande nr 25. Det ena avser särskilda bestämmelser om riksbankens sedelutgivningsrätt för nästa budgetår och innebär att taket på sedelutgivningsrätten höjs från 12 till 13 miljarder kronor, samtidigt som riksbanken befrias från kravet att inlösa sedlar med guld. Det andra innebär ett bemyndigande för riksbanken att förvärva ytterligare aktier i banken för internationell betalningsutjämning, förkortat till BIS. Utskottets majoritet tillstyrker förslagen. Herrar Åkerlund och Strandberg har i sina reservationer uttryckt vissa avvikande meningar, och herr Åkerlund har här närmare utvecklat dem i sitt anförande. Det torde ha ett visst värde omnämna att reservanterna här är ganska "ensamma, då de inte ens inom sitt eget parti fått med utskottets ordförande på sin reservation. Vad sedan gäller herr Åkerlunds yttrande angående välståndet i vårt land och möjligheterna att utskottets övriga ledamöter skulle tro på storken som den som skulle komma med välståndet, får jag lov att säga, att så barnsliga är vi inte i utskottet. Vi är fullt medvetna om att det välstånd som skapas i vårt land är beroende av det arbete som presteras av landets invånare och den organisation som vår industri har, det må gälla små, medelstora eller jättestora industrier. Herr Åkerlunds uttryck i detta avseende var ganska malplacerat. Vi brukar inte föra sådana debatter inom bankoutskottet då det gäller dessa mycket allvarliga saker. Vad gäller guldprisets höjd måste jag säga att de siffror herr Åkerlund nämnde inte är det officiella priset på guld, utan det är det officiella priset på den privata eller tillåt mig, herr Åkerlund, att säga den svarta marknaden. Vi är också medvetna om att bankoutskottet, som har en granskande uppgift, inte på något sätt skall lägga sig i riksbanksfullmäktiges handlande. Bankoutskottets granskande uppgift redovisas i dechargen. I övrigt måste vi lita på riksbanksfullmäktige. Utskottsmajoriteten har också givit uttryck för detta förtroende för riksbanksfullmäktige och deras handlande då det gäller de ekonomiska tingen. Den begärda höjningen av maximibeloppet för sedelutgivningsrätten med en miljard kronor baseras på en beräkning av den utelöpande sedelmängdens väntade ökning och inkluderar en marginal för ändrade betalningsoch kassahållningsvanor. Reservanterna vill begränsa höjningen till 300 miljoner kronor. Som motiv för detta anför man »angelägenheten av återhållsamhet i tillskapandet av likvida medel». Det framgår av herr Åkerlunds motion att reservanterna är beredda att medge en ökning av sedelmängden, som är procentuellt lika stor som den som maximalt noterades under år 1968. Detta ligger bakom siffran 300 miljoner kronor. Utskottsmajoriteten säger i år liksom tidigare, när motsvarande förslag behandlades, att förändringar i den ute löpande sedelmängden inte kan anses spela den aktiva roll i penningpolitiken som motionärerna föreställer sig utan främst betingas av den allmänna omsättningens krav. Reservanterna tycks föreställa sig att en relativt snäv gräns för sedelutgivningsrätten på något sätt skulle ge bankofullmäktige råg i ryggen då det gällde att föra en tillräckligt återhållsam penningpolitik. Enligt utskottsmajoritetens mening saknar denna föreställning all grund, Vi har inga skäl att anta att fullmäktige inte på sitt område strävar efter att så effektivt som möjligt främja de mål som uppsatis för den ekonomiska politiken. När det gäller guldinlösningsskyldigheten återkommer herr Åkerlund med sitt traditionella förslag att riksdagen skall uppmana bankofullmäktige att öka guldinnehavet med 300 miljoner kronor under innevarande år. Frågan om valutareservens lämpliga sammansättning och fördelning på guld och valutor har herr Åkerlund och jag haft tillfälle att diskutera så sent som den 11 april i år, då bankoutskottets dechargeutlåtande var uppe till behandling. Utrymmet för nya friska synpunkter får väl därför antas vara ganska begränsat, åtminstone ser jag det så. Jag framhöll vid det tillfället att placeringar i guld inte var räntebärande samt att fördelningen mellan guld och räntebärande papper sannolikt inte spelade någon nämnvärd roll från likviditetssynpunkt, om placeringarna skötes på rätt sätt. Jag kan inte ansluta mig till herr Åkerlunds bedömning att en ökad handelsoch valutapolitisk rörelsefrihet för vårt land kräver en uppbyggnad av våra guldtillgångar. Sedan kan man naturligtvis fråga sig var vi skulle köpa det guld som herr Åkerlund anser att vi bör köpa. Jag antar att amerikanerna inte skulle bli alltför förtjusta, om vi begärde att få börja växla in dollar i guld. Vad beträffar riksbankens förvärv av ytterligare aktier i BIS anser utskottet, liksom departementschefen, att riksbanken bör få rätt att förvärva aktier i den utsträckning som kan ifrågakomma, Reservanterna har i och för sig ingen invändning att göra mot ytterligare aktieförvärv. De är emellertid oroliga för att detta kan få en sådan omfattning att möjligheten att medge privata portföljinvesteringar inskränkes eller försenas, och de kräver ett riksdagsuttalande om att aktieförvärvet i BIS inte bör ges en sådan omfattning att dessa konsekvenser uppkommer. Utskottets majoritet har ställt sig frågande till den sammankoppling som här har gjorts mellan aktieförvärvet i BIS och privata portföljinvesteringar. De överväganden som ligger bakom valutaregleringen i fråga om privata portföljinvesteringar och som vi tidigare i dag har diskuterat är givetvis av en helt annan karaktär än de som är aktuella då det gäller att ta ställning till aktieförvärvet i BIS.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

Herr talman! Jag trodde inte att min formulering angående storken skulle kunna ge herr Ståhle någon anledning att ta illa vid sig. Det var förvisso inte avsikten, och om herr Ståhle känner sig sårad får jag be honom om ursäkt. Jag tror emellertid att herr Ståhle, när han läser anförandet, skall upptäcka att det inte finns någon anspelning av den typen på bankoutskotiet i det lilla försöket till lustighet. Jag vill på ett par punkter fästa uppmärksamheten på vad herr Ståhle säger. Det finns uppenbarligen i vårt land en marknad för köp och försäljning av guld, och det är ganska stora kvantiteter det rör sig om. Guldsmeder måste självfallet ha ett arbetsmarterial, och likaledes måste industrin ha tillgång till guld, eftersom guldet på grund av sina förnämliga egenskaper är ett utomordentligt bra industriellt material. Man kan väl inte rimligen göra gällande — som herr Ståhle tycks vilja göra — att denna marknad skulle kunna karakteriseras som en svart marknad. Jag undrar om inte herr Ståhle därvidlag har felbedömt läget i världen i stort och naturligtvis även i vårt land. När det gäller frågan om sättet att hantera likviditeten vill jag tillägga att sedelutgivningen är en metod — och den viktigaste metoden — att påverka likviditetens omfattning. Jag vill inte neka till att jag är irriterad över ett uttalande sådant som detta, att det är omsättningen som bestämmer hur mycket pengar som skall finnas i marknaden.

Jag skulle vilja lämna följande upplysningar, om det kan hjälpa till att klara ut någonting av problematiken kring denna fråga. Just i dessa dagar pågår det i England förhandlingar mellan den brittiska regeringen och Internationella valutafondens representanter om den engelska penningoch kreditpolitiken. Förhandlingarna gäller också den ekonomiska politiken, men de gäller i synnerhet penningoch kreditpolitiken. Enligt bestämmelserna i Internationella valutafondens stadgar skall nämligen ett land som Önskar få krediter — när kraven ärstora — förhandla med Internationella valutafonden om sin ekonomiska situation. Så är nu fallet beträffande Storbritannien, som vill ha en förlängning av en kredit som tidigare har beviljats. Det rör sig om ett belopp av en miljard dollar. Nu förhandlar man alltså i London om den här saken. I den redogörelse som ges angående den brittiska regeringens förklaring rörande den politik, som den är beredd att föra, ingår just frågan om penningoch kredittillgången som en mycket väsentlig del. Den brittiska regeringen skall alltså avge någonting som kallas för »Letter of Intent» — en förklaring helt enkelt. I redogörelsen står det att man kommer att få uppleva en tidigare aldrig skådad stramhet när det gäller tillförseln av pengar — money supply — eller sedelmängden för att använda vårt uttryckssätt.

Herr Strandberg och jag har i vår reservation däremot sagt, att vi i alla fall är beredda att höja det redan förut mycket höga beloppet med ytterligare 300 miljoner kronor. Vi är alltså beredda att ta ett ansvar inför våra väljare på den punkten. Vi anser med rätta att vårt förslag är så liberalt att den summa av 750 miljoner kronor i nationalbudgeten som jag har hänvisat till utan vidare går in i det belopp som vi har angivit. Vårt erbjudande är ytterligt liberalt, medan man däremot i England manövrerats in i en sådan situation att Internationella valutafonden direkt kräver att det skall vara plus minus noll på denna punkt. Man kan då, tycker jag, inte rimligen dra den slutsatsen att hela denna fråga är totalt likgiltig, ointressant och betydelselös. När den tillmäts en sådan betydelse på andra håll i världen borde det också kunna vara fallet i vårt land.
Herr talman! Om det kan vara till någon tröst för herr Åkerlund kan jag ju säga att jag inte på något sätt känner mig sårad över hans sammankoppling med storken. Men storken kanske känner sig sårad! Vad beträffar det officiella guldpriset är vi medvetna om att det finns olika priser på guld. Vi har inom utskottet diskuterat den frågan och kommit fram till att det säkerligen aldrig skulle falla bankofullmäktige in att köpa guld till annat pris än det officiella pris man kommit överens om. Vad gäller sedelmängden är det ändå bankofullmäktige som har ansvaret för att det finns tillräckligt med sedlar ute i affärslivet, och vi litar på deras bedömning. Men man måste ju ha en marginal.

Utskottet säger att ansvaret för denna politik ligger hos bankofullmäktige, och vi har uttryckt vår aktning för det sätt på vilket de sköter sitt arbete. Detta står vi fortfarande fast vid. Jag vidhåller således, herr talman, mitt yrkande om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Vi har i vårt land ett mycket stort antal barnolycksfall — ungefär 190 000 per år. Fyrtio procent av alla olyckorna sker i hemmet. I motionerna 1: 877 och II:998 har vi pekat på det stora antalet olycksfall i hemmet och i bostaden — olycksfall som med enkla förebyggande åtgärder skulle kunna förhindras. För en merkostnad av 200—300 kronor per lägenhet kunde dessa bli mindre farliga för barnen. Vi tycker att barnsäkerhetsaspekten borde finnas med i all bostadsplanering. Vi har i motionerna anhållit om en utredning angående åtgärder för att genom barnsäkra lägenheter förebygga olycksfall. Vi har också hävdat angelägenheten av att upplysningen om faromoment och säkerhetsanordningar i bostäder ökas samt att forskning om barnsäkerhetsanordningar stimuleras. I remissvar till allmänna beredningsutskottet har Överstyrelsen för Röda korset samt samarbetskommittén mot barnolycksfall tillstyrkt motionerna. Samarbetskommittén säger sig vilja understryka nödvändigheten av att samhället engagerar sig för att stimulera till en inventering och en utprovning av barnsäkerhetsanordningar, och man uttalar sig också för forskning på området. Bostadsstyrelsen har i remissvar till utskottet hänvisat till familjeberedningens betänkande, »Barnstugor, barnavårdsmannaskap och barnolycksfall». I bostadsstyrelsens yttrande, avgivet den 11 maj 1967, säger styrelsen beträffande barnolycksfallsförebyggande anordningar att krav borde resas på att även bostadshus som finansieras utan statliga lån förses med sådana anordningar. Enbart rekommendationer härom räcker inte. I sitt svar till allmänna beredningsutskottet säger bostadsstyrelsen att frågan om barnolycksfallsförebyggande åtgärder är av sådan vikt att generella krav bör gälla vid bostadsbyggandet och föreskrifter om barnolycksfallsförebyggande åtgärder bör utfärdas i anslutning till byggnadsstadgan. Allmänna beredningsutskottet har i sitt utlåtande över motionerna hänvisat till familjeberedningens betänkande, där bl.a. en undersökning om barnolycksfall redovisas. Betänkandet har remissbehandlats i socialdepartementet och anmälts i 1968 års statsverksproposition. Men — och detta finner jag mycket anmärkningsvärt — några förslag i anledning av betänkandet har inte framlagts av Kungl. Maj:t.

Jag har, herr talman, inte något yrkande. Men i vårt särskilda yttrande i utlåtandet har vi velat betona att det är av synnerligen stor vikt att bestämmelser snarast åstadkommes för en mera barnsäker hemmiljö.

Herr talman! Om en ensamstående folkpensionär med 4 800 kronor i kommunalt bostadstillägg och 2 000 kronors inkomst vid sidan av folkpensionen ökar sin sidoinkomst med 400 kronor i månaden blir resultatet att hans skatt ökar med ungefär 3 000 kronor om året och att det kommunala bostadstillägget minskar med ungefär lika mycket. Genom att öka sin inkomst vid sidan av pensionen får han alltså cirka 1200 kronor mindre om året att leva på. Så orimligt kan de bestämmelser drabba som gäller för folkpensionärernas beskattning och avtrappningen av inkomstprövade folkpensionsförmåner. Men nu skall det bli bättre. Riksdagen har redan beslutat om en uppmjukning av de regler som gäller för inkomstprövningen av hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg. I proposition nr 95, som vi nu behandlar, föreslås liberalare regler för extra avdrag för folkpensionärer vid beskattningen. Om man tillämpar de nya reglerna i fråga om inkomstprövning och skattelindringsavdrag på den folkpensionär som jag nyss talade om, kommer han sannolikt att få behålla ungefär 250 kronor av de 4 800 kronor varmed han ökat sin årsinkomst. Han får således behålla cirka 5 procent och tvingas avstå cirka 95 procent av sin inkomstökning. Mer generöst än så verkar alltså inte de föreslagna reglerna, om det totala skattebortfallet skall hålla sig inom den ram på 30 miljoner kronor som anges i propositionen. Riksskattenämnden, som skall omsätta reformen i anvisningar och tabeller till ledning för taxeringsnämnderna, får också i propositionen besked om att utgångspunkten för detta arbete skall vara att ökade sidoinkomster inte helt konsumeras. Det är alltså inte nödvändigt att det blir något över. Vi har i bevillningsutskottet fått ta del av några tabeller, som har utarbetats i finansdepartementet för att belysa verkningarna av finansministerns förslag sådant det nu lagts fram. Det är de tabellerna jag använt mig av när jag räknat ut att pensionären i mitt exempel med tillämpning av de nya reglerna skulle få behålla 5 procent av sin inkomstökning. Av tabellerna framgår att detta inte är något extremt fall. I sådana inkomstlägen där det sker en reduktion av de inkomstprövade folkpensionsförmånerna kommer marginalbelastningen på inkomsten att över lag ligga på omkring 95 procent, och i undantagsfall kan den till och med bli högre än 100 procent. I en motion från folkpartihåll har framförts ett yrkande som går ut på att riksskattenämnden, när den utarbetar sina anvisningar och tabeller, skall se till att marginalbelastningen blir högst 80 procent, eller med andra ord: en folkpensionär som ökar sin inkomst vid sidan av folkpensionen skall alltid få behålla minst 20 procent av inkomstökningen. Det förefaller vara ett rimligt krav, men skall det förverkligas växer skattebortfallet från 30 till 200 miljoner kronor enligt expertisens beräkningar. Nu tycker jag för min del inte att måttet på skattebortfallet är det väsentliga om det gäller ett rättvisekrav. Men ett tillgodoseende av 80-procentsprincipen skulle innebära en långsammare av extra avdrag, vilkas storlek i utgångsläget är given — avdraget skall där vara tillräckligt stort för att ge full skattebefrielse. Den långsammare avtrappningen betyder i sin tur att avdrag måste tillåtas i så höga inkomstlägen att man blir en smula betänksam. Genom att tillämpa en annan konstruktion av avdragstabellerna än nu kan man enligt expertisen förverkliga 80-procentsprincipen med mycket mindre skattebortfall än 200 miljoner kronor — kanske till och med inom den 30-miljonersram som finansministern anger. Men en sådan lösning är förenad med administrativa svårigheter, som jag inte här skall gå in på, och den skapar sannolikt inte större rättvisa mellan olika skattskyldiga än de tabeller som nu tillämpas. Man får akta sig för att stirra sig blind på marginaleffekterna. De är visserligen ett problem, men de utgör inte hela problemet, utan det väsentliga är ändå den totala skattebelastningen i olika inkomstlägen. I själva verket är frågan om beskattningen av folkpensionärernas sidoinkomster ett mycket komplicerat och därför också mycket svårlöst problem. I medvetande om det begärde riksdagen för två år sedan enhälligt en skyndsam utredning av frågan, med tillägg att man vid utredningen särskilt borde överväga möjligheten att införa en definitiv källskatt för folkpensionärer. Med tanke på att beskattningsmakten dock ligger hos riksdagen måste denna begäran närmast anses som en beställning. Men finansminister Sträng har inte tolkat den så, och han har inte satt igång någon utredning. Utskottsmajoriteten beklagar detta. Vi för vår del kan inte underlåta att uttrycka vår förvåning över att finansministern inte har tagit någon hänsyn till riksdagens enhälligt uttalade vilja. Behovet av en utredning är oomtvistligt. De problem det gäller är, som jag tidigare framhållit, av mycket komplicerad natur och tarvar därför en ordentlig genomlysning. Finansministern säger nu att han har för avsikt att se över skattereglerna för alla kategorier av lägre inkomsttagare och således även för folkpensionärer. Såvitt man kan förstå ämnar herr Sträng låta utföra denna översyn internt inom finansdepartementet. Folkpensionärernas beskattning rymmer dock så många speciella problem, att det är ovisst om de kan lösas inom ramen för en sådan översyn. En utredning av dessa problem har därför fortfarande aktualitet enligt vår mening. Herr talman! Det förslag som regeringen lagt fram i proposition nr 935 innebär en inte obetydlig förbättring för folkpensionärerna i jämförelse med vad som nu gäller, och vi kan acceptera det i avvaktan på en mera definitiv lösning av de problem som sammanhänger med folkpensionärernas beskattning. Jag yrkar alltså bifall till punkt A i utskottets hemställan. Däremot anser vi att behovet av en utredning alltjämt kvarstår och att riksdagen bör förnya sin tidigare gjorda hemställan om en sådan. Jag ber därför att under punkt B 2 få yrka bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Jag skall gå litet närmare in på gällande regler för folkpensionens beskattning för att få en bakgrund till den reservation som moderata samlingspartiets representanter har fogat till bevillingsutskottets betänkande. Folkpensionär, vars inkomst helt eller delvis utgjorts av folkpension, äger vid inkomsttaxeringen rätt att utöver ortsavdrag erhålla ett extra avdrag för nedsatt skatteförmåga. Avdraget är inte maximerat. Om den skattskyldige pensionären varit för sin försörjning helt beroende av folkpensionen, bör den taxerade inkomsten minskas med belopp motsvarande hela folkpensionen. Har den skattskyldige haft annan inkomst än folkpensionen men folkpensionen utgjort den huvudsakliga delen av hans inkomst, bör han erhålla ett med hänsyn till omständigheterna jämkat avdrag för nedsatt skatteförmåga. För det fall att folkpensionen inte uppgår till minst hälften av den sammanlagda inkomsten, bör extra avdrag medges, när särskilda skäl därtill föranleder. För folkpensionär med sidoixkomster av förmögenhet medges avdrag för nedsatt skatteförmåga med visst belopp i enlighet med av riksskattenämnden utfärdade anvisningar. de, nyligen antagit ändrade regler för inkomstprövning av hustrutillägg och kommunala bostadstillägg till folkpensionärer. Dessa regler innebär att förmånen minskas på visst sätt om pensionären har inkomster vid sidan av folkpensionen. I proposition nr 95, som vi nu behandlar, föreslås att folkpensionär med sidoinkomster skall få rätt till avdrag för nedsatt skatteförmåga med ökat belopp i syfte att åstadkomma en anpassning av beskattningsreglerna till dessa nya bestämmelser. Dessutom föreslås att vid beräkning av extra avdrag som folkpension även skall betraktas ATP-pension, i den mån sådan pension enligt en nyligen antagen lag föranlett avräkning av pensionstillskott. Allt detta är gott och väl. I en partimotion har moderata samlingspartiet påtalat att de nuvarande bestämmelserna om extra avdrag vid beskattning av folkpensionär i vissa fall leder till otillfredsställande resultat, något som också skapat stark irritation bland folkpensionärerna. Enligt de nya reglerna har visserligen en förbättring uppnåtts, men trots detta uppstår starka tröskeloch marginaleffekter vid stigande sidoinkomster. Utskottsmajoriteten har även observerat detta och vill i anledning därav ge uttryck för sitt beklagande av att finansministern inte ansett sig kunna tillmötesgå riksdagens tidigare begäran om skyndsam utredning av möjligheten att införa någon form av definitiv källskatt för folkpensionärers sidoinkomster. I reservation 2, där mitt namn står först, har vi velat gå längre. Vi menar att utfallande folkpensioner över huvud taget inte borde beskattas. En dylik ordning vore helt konsekvent eftersom folkpensionsavgiften inte längre är avdragsgill. Vi hänvisar också till att den totala marginaleffekten för sidoinkomster, främst i sådana lägen där en samtidig reduktion av de inkomstprövade folkpensionsförmånerna sker, fortfarande kan uppgå till 95 procent och i vissa fall till 100 procent. I de tabeller som har förelagts bevillningsutskottet framgår det överraskande faktum att det verkligen har förhållit sig på det sättet. Det uppmuntrar inte precis arbetsviljan. I reservationen föreslås i första hand skyndsam utredning av frågan om att folkpensionen inte skall beskattas och de ekonomiska konsekvenserna av det. Vidare föreslås lagtext om kommunalt ortsavdrag för gifta skattskyldiga, med 6 400 kronor om den ena maken är folkpensionär och med 38000 kronor om båda makarna är folkpensionärer. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 2.

Herr talman! Det föreliggande ärendet är en välkänd och återkommande bekant. Tyvärr kan vi konstatera att de i propositionerna nr 38 och 95 föreslagna åtgärderna inte avför frågan från kommande dagordningar. Vissa förbättringar har visserligen uppnåtts när det gäller att komma till rätta med marginalbelastningsproblemen för folkpensionärer med extrainkomster, men i det enskilda fallet kan, som här tidigare har påpekats, sidoinkomsterna också i fortsättningen komma att drabbas av en marginell skattebelastning på 100 procent, ja, ibland t.o.m. mer. Ett enhälligt bevillningsutskott förordade 1967 en skyndsam utredning av frågan om beskattningen av = folkpensionärers sidoinkomster, där man särskilt skulle överväga införandet av definitiv källskatt för denna grupp. Riksdagen biföll som bekant utredningsyrkandet. Någon speciell utredning i denna fråga har inte tillsatts, utan den har behandlats inom finansdepartementet. Eftersom frågan därigenom enligt min mening inte kommit till en tillfredsställande lösning, måste vi tyvärr återkomma med vårt sedan 1967 framförda krav — även om det kan erkännas att problemet kommit nå got närmare en lösning än tidigare tack vare att vissa reduceringar av marginaleffekterna åstadkommits genom det föreliggande förslaget. Det är givet att skattebestämmelserna för folkpensionärer så långt möjligt måste inordnas i skattesystemet, men det finns som vi vet speciella problem för denna grupp på grund av att inkomstprövade förmåner reduceras vid sidoinkomster över en viss storleksordning. Därför bör riksdagen vidhålla sitt tidigare krav på en skyndsam utredning om beskattningen av folkpensionärernas sidoinkomster. Sedan finns det anledning att understryka att beskattningen för låginkomstgrupper över huvud taget måste få en snar lösning som står bättre i samklang med talet om ökad jämlikhet — inte minst från regeringspartiets sida. I dag är det ju så att åtskilliga med lägre inkomster har betydligt hårdare beskattning än t.o.m. folkpensionärerna totalt sett — däremot inte marginellt. Till den frågan finns det emellertid möjlighet att återkomma i anslutning till behandlingen av skattemotioner här i kammaren. Herr talman! Med detta korta anförande ber jag att få yrka bifall till reservation nr 1 i detta utlåtande.

Herr talman! Herr Gösta Jacobsson har ju ganska ingående redovisat de bestämmelser som gäller för folkpensionärers rätt till avdrag för nedsatt skatteförmåga, och jag behöver därför inte upprepa den redovisning som här har gjorts. Det har förhållit sig på det sättet, att folkpensionen och även ett vanligt kommunalt bostadstillägg redan nu varit i princip skattefritt, om inga andra sidoinkomster av betydelse har förekommit. Detta har redan med nuvarande regler inneburit att ett folkpensionärspar kunnat ha inkomster på omkring 10 000 kronor om året utan att drabbas av någon beskattning. Vad som emellertid under senare tid har orsakat irritation bland folkpensionärerna har varit det förhållande, som här har påpekats, att man redan vid synnerligen blygsamma sidoinkomster utöver folkpensionen har drabbats av ogynnsamma =<:tröskelmarginaleffekter, vilka som sagt inte bara lett till att man fått ett avtrappat extra avdrag utan också medfört att man förlorat inkomstprövade folkpensionsförmåner. Det har med andra ord lönat sig dåligt att skaffa sig extrainkomster för folkpensionärerna och det har till och med — som herr Tistad här påpekat — i vissa extrema fall lett till rena förlusten. I den proposition som ligger till grund för bevillningsutskottets betänkande nr 46, som vi nu behandlar, föreslås att folkpensionärer skall få rätt till ökat avdrag för nedsatt skatteförmåga och att man här skall åstadkomma en anpassning till de regler som nu gäller för inkomstprövning av hustrutillägg och kommunala bostadstillägg, vilka förmåner riksdagen tidigare fattat beslut om. Det förslag som nu framlagts syftar till — som också tidigare har framhållits — att införa generösare regler för folkpensionärerna i det avseendet, att de skall kunna få ha högre sidoinkomster jämte de behovsprövade pensionsförmånerna utan att drabbas av beskattning. Men utskottet framhåller också att det även i fortsättningen kan förekomma höga marginaleffekter, och även departementschefen har i propositionen framhållit att så kommer att vara fallet i vissa sammanhang. Mot bakgrunden härav beklagar utskottsmajoriteten, att departementschefen inte ansett sig kunna tillmötesgå riksdagens begäran om en skyndsam utredning av möjligheterna att införa någon form av definitiv källskatt på folkpensionärernas sidoinkomster. Utskottsmajoriteten vidhåller alltjämt sin uppfattning och anser, att om en försöksverksamhet kommit till stånd på detta område hade säkert många av skatteproble men för folkpensionärer med små och måttliga sidoinkomster kunnat lösas. Samtidigt skulle man enligt utskottets mening ha kunnat få en värdefull försöksverksamhet på ett tidigt stadium, varvid man prövat hur en definitiv källskattereform skulle ha kommit att fungera. Detta hade sedan kanske kunnat i hög grad bli vägledande för en framtida reform på detta område. Såsom framhållits av representanter för folkpartiet och centerpartiet har det i en reservation som fogats till utskottets betänkande begärts en förnyad framställning till finansministern på denna punkt. Det begärs alltså att man på nytt skulle skriva till regeringen och kräva att denna utredning tillsätts. Men eftersom finansministern har bedömt det så, att det inte är ändamålsenligt att bryta ut denna fråga ur de utredningar, som nu pågår, har utskottsmajoriteten icke ansett sig kunna tillmötesgå framställningen att på nytt skriva till regeringen i denna fråga. Jag vill påpeka att detta uppslag varken kommit från centerpartiet eller folkpartiet utan är ett initiativ från bevillningsutskottet, enkannerligen dess värderade ordförande herr Ericsson i Kinna, som skrev och begärde denna utredning. Eftersom initiativtagaren nu själv nöjer sig med vad som förevarit, borde väl även oppositionen vara nöjd. Samtidigt som utskottet beklagar att denna utredning inte kommit till stånd, delar utskottet till fullo departementschefens uppfattning, att folkpensionärerna befinner sig i en gynnad ställning i förhållande till flertalet andra skattskyldiga i motsvarande inkomstläge. Det finns förvisso många låginkomsttagare i vårt land som i beskattningshänseende är sämre lottade än våra folkpensionärer. Därför har utskottet också enhälligt avvisat yrkandet i motion II: 1193, som herr Tistad talade om, att man skulle maximera den samlade effekten av bortfall av folkpensionsförmåner och minskat extra avdrag till 80 procent av sidoinkomstens ökning. Det ta skulle kosta 200 miljoner kronor. Utskottet har ansett att det inte är angeläget att i ett läge, där andra grupper också kan behöva skattelättnader, satsa så mycket pengar på detta. Utskottet understryker att man vid den fortsatta reformeringen av beskattningen bör försöka åstadkomma större rättvisa och jämlikhet än vad som för närvarande råder mellan olika kategorier av inkomsttagare i landet. Vad sedan gäller motionerna 1:35 och II:40, som herr Gösta Jacobsson har pläderat för, kräver moderata samlingspartiet i en reservation höjda ortsavdrag för folkpensionärer. Utskottsmajoriteten kan inte biträda det förslaget. Ville man gå in för detta skulle det nämligen innebära att man tillerkände folkpensionärer med höga inkomster väsentligt större ortsavdrag än vad som tillkommer andra skattskyldiga i motsvarande inkomstläge. Det skulle i varje fall enligt min mening i allvarlig grad rubba principen om skatt efter bärkraft. Utskottsmajoriteten vill inte biträda detta förslag. När man dessutom beräknar att en sådan reform skulle medföra ett skattebortfall för stat och kommun på cirka 320 miljoner kronor, måste en sådan fråga tas upp i samband med en mera genomgripande reform på skatteområdet. Här är det nämligen fråga om en betydande omfördelning av skattebördorna i vårt land. Moderata samlingspartiet har i sin reservation till förmån för dessa motioner försökt göra frågan litet smakligare ur kostnadssynpunkt. Man säger nämligen att det förslag man lagt fram om höjda ortsavdrag för folkpensionärerna skulle innebära ett inkomstbortfall för statens del på 40 miljoner kronor under nästa budgetår. När jag först såg denna siffra funderade jag över att den verkade synnerligen låg. Eftersom finansdepartementet har angivit att det beräknade samlade skattebortfallet för stat och kommun, om förslaget genomfördes, skulle röra sig om ungefär 320 mil joner kronor, innebär det att moderata samlingspartiet inte har velat redovisa de kostnader som kommunerna skulle drabbas av. Man har tydligen inte velat tala om att man tänker pungslå kommunerna på 280 miljoner kronor — om nu relationerna är riktiga, vilket jag inte närmare kontrollerat. Finansdepartementet har dock redovisat att den totala effekten skulle vara 320 miljoner kronor för stat och kommun. Avslutningsvis, herr talman, vill jag bara som helhetsbedömning konstatera att det förslag som finansministern har lagt fram och som vi nu skall besluta om kommer att verka synnerligen generöst för våra folkpensionärer. Vi skall inte, vilket herr Tistad också antydde, bara stirra oss blinda på de marginaleffekter som uppstår på sidoinkomstens ökning, utan vad som är viktigt är ju det samlade resultatet av hela reformen och vad det betyder i förhållande till nuläget. Vi kan som exempel ta ett pensionärspar som har 8 500 kronor i folkpension och ett kommunalt bostadstillägg på 3 000 kronor, något som är ganska vanligt numera. Vi kan vidare anta att den kommunala utdebiteringen uppgår till 20 kronor. Det paret kan skaffa sig en sidoinkomst på 1 600 kronor utan att drabbas av någon som helst skatt. Det betyder en samlad skattefri inkomst på 13 100 kronor, och det motsvarar i sin tur en beskattad inkomst på mellan 16 000 och 17 000 kronor. Skulle sidoinkomsten uppgå till 3 000 kronor, får pensionärsparet behålla sina inkomstprövade pensionsförmåner ograverade liksom de 3 000 kronorna i bostadstillägg. Paret drabbas visserligen av en blygsam beskattning på 560 kronor om året men har kvar en nettoinkomst efter skatt på i det närmaste 14 000 kronor. Det finns förvisso åtskilliga låginkomsttagare i det här landet, personer i aktiv yrkesverksamhet, som får försörja familj på betydligt lägre inkomster än så. Med den motiveringen anser utskotts majoriteten att den reform som vi nu är beredda att genomföra kommer att betyda så avsevärda förbättringar att man med glädje kan konstatera att detta förslag har framlagts. Herr talman! Jag yrkar bifall till bevillningsutskottets betänkande på samtliga punkter.
Herr talman! Det tycks som om herr Paul Jansson vill införa någon sorts upphovsmannarätt för goda uppslag. På annat sätt kan jag inte tolka den uppfattning han här givit till känna, nämligen att det skulle vara oförsynt av utskottsrepresentanterna för folkpartiet och centerpartiet att nu upprepa ett utredningskrav som ursprungligen uppkommit på tillskyndan av bevillningsutskottets ordförande herr John Ericsson. Herr Jansson tycker att när nu finansministern har ansett det ändamålsenligt att inte effektuera utredningsbeställningen, så skall vi också anse det ändamålsenligt att tiga tyst och stilla och acceptera förhållandena som de är. Jag vill emellertid påminna om att då utredningskravet framfördes förra gången låg i botten motioner från folkpartiet och centerpartiet vilka vann allmän anslutning i bevillningsutskottet. Jag erkänner gärna att det förlösande ordet den gången kom från utskottets värderade ordförande. Nu tycker vi att detta uppslag var så gott att vi inte vill släppa det utan göra en förnyad begäran om den utredning som finansministern inte har verkställt. Jag tyckte mig kunna utläsa att herr Jansson liksom jag anser det vara mycket olyckligt att utredningen inte kommit till stånd. Varför inte säga det så att det hörs ända till Kanslihuset?

Herr talman! Nej, herr Tistad, jag vill inte införa någon upphovsmannarätt här, men jag ansåg det lämpligt att erinra om herr John Ericssons roll i sammanhanget. Som herr Tistad sedan sade, fällde bevillningsutskottets ordförande det förlösande ordet, som kom att medföra att riksdagen begärde en utredning hos Kungl. Maj:t. Till herr Tistad vill jag därutöver endast säga att det i propositionen också har signalerats att finansministern kommer med förslag till en skattereform. Där talas inte bara om beskattningen av folkpensionärerna utan om en genomgripande reformering av hela skattesystemet. Reformen skall alltså inte ta sikte enbart på de marginaleffekter som alltjämt består då det gäller folkpensionärernas sidoinkomster utan, som jag tidigare sade, också på en generösare beskattning för alla lägre inkomsttagare i detta land. Det skall bli intressant att se om man vid det tillfället på borgerligt håll kommer att ge uttryck för den jämlikhetssträvan och den solidaritet som är nödvändig för att det skall bli möjligt att göra en omfördelning av skattetrycket på ett sådant sätt att de gynnas som bäst behöver skattelättnader. Vi får väl återkomma till den frågan, herr Tistad. Jag hoppas att herr Tistad då är beredd att ställa upp och hjälpa till med genomförandet av en sådan reform.

Dagens sammanträde kommer att avbrytas efter det att tredje lagutskottets utlåtande nr 42 har behandlats. Vid plenum i morgon kommer således att som första ärende behandlas jordbruksutskottets utlåtande nr 24. Det sammanträdet torde kunna avslutas i god tid före eftermiddagstågens avgång!

Herr talman! Arbetarskyddslagen av den 3 januari 1949 omfattar ej personaltransporter vid färd till och från arbetsplats. Fordonen är också nästan undantagslöst inregistrerade som privatfordon, varför de krav som i vissa fall ställs 1 lagen om yrkesmässig trafik ej är tilllämpliga. Sedan början av 1950-talet har det blivit allt vanligare att arbetare i skogsbruket transporteras till och från arbetsplats med fordon som arbetsgivaren äger. Även om en stor del av dessa transportbussar har varit tillfredsställande ur värmeoch andra synpunkter har dock i ganska stor utsträckning brister förekommit och förekommer alltjämt i bussarnas uppvärmning samt åkkomfort. Bussarna har i regel inte särskilda utrymmen för arbetsredskap, bränsletankar, motorsågar och övrig arbetsmaterial med påföljd att dessa transporteras tillsammans med passagerarna i passagerarutrymmet. Allvarliga olyckstillbud har på grund härav icke saknats, t.ex. vid häftiga inbromsningar. Utskottet har med stöd av arbetarskyddsstyrelsens remissyttrande förklarat att arbetarskyddsstyrelsen numera är beredd att ge arbetarskyddslagen en vidare tolkning och under dess tillämpning inrymma de personaltransporter som motionärerna avser. Om en sådan tolkning med säkerhet kunde inrymmas i arbetarskyddslagens bestämmelser skulle vi motionärer varit nöjda. Vi reservanter menar att för att trygga tilllämpningen av arbetarskyddslagen avseende personaltransporter bör ett tilllägg till lagen inskrivas, som klart och otvetydligt talar om att lagen gäller för dessa transporter. För att något belysa reservanternas ställningstagande skall jag beröra den tidigare tillämpningen av arbetarskyddslagen.

Departementschefen anförde följande i proposition nr 298 år 1948: »Enighet råder därom att arbetsgivaren bör vara skyldig vidtaga erforderliga hygieniska och sociala anordningar på arbetsstället. Däremot äro meningarna delade, huruvida hans förpliktelser i detta hänseende böra sträcka sig även utanför arbetsstället. Vad kommittén och vissa remissinstanser anfört om att sådan skyldighet i viss utsträckning bör anses föreligga synes visserligen i och för sig vara beaktansvärt, men enligt min mening kan det icke anses lämpligt att i arbetarskyddslagen ålägga arbetsgivare uttryckliga förpliktelser i detta hänseende. Detta ståndspunktstagande utesluter ingalunda att tillsynsorganen, särskilt socialinspektörerna, böra ägna uppmärksamhet åt sådana frågor och i den mån det finnes erforderligt söka väcka arbetsgivarnas intresse för att inrätta anordningar av förevarande art.». Jag vill betona att man ända fram till 1968 ansett att lagen icke kan tilllämpas när det gäller personaltransporter till och från arbetsplats. Så sent som den 20 mars 1968 uttalade arbetarskyddsstyrelsen följande i en svarsskrivelse till avdelning 7 av Skogsarbetareförbundet: Vi nödgas bekräfta att denna typ av bussar ej går i yrkesmässig trafik utan betraktas som privatfordon. De stå därigenom icke under tillsyn av någon myndighet utöver den vanliga bilbesiktningen. Några föreskrifter finns icke fastställda för huru dessa bussar skola vara beskaffade för att ge behövlig värme åt passagerarna. Vad som f.n. kan göras kan endast ske på frivillighetens väg.» I remissvar till andra lagutskottet har Föreningen <skogsarbeten visserligen vitsordat att bristfälligheter förekommer i transportbussarnas utrustning och standard men ansett att bestämmelser i lagen ej skulle vara erforderliga. Skogsoch lantarbetsgivareföreningen uttalar att om det anses erforderligt med uttryckliga regler i arbetarskyddslagen, vill föreningen icke motsätta sig detta. Svenska skogsarbetareförbundet tillstyrker motionerna eller med andra ord bestämmelser i arbetarskyddslagen som uttryckligen reglerar personaltransporter.

Detta syntes särskilt motiverat i det fall arbetsgivaren eljest enligt skogsförläggningslagen är skyldig att på arbetsplatsen eller i dess närhet ställa särskild anordning till arbetstagarnas förfogande, såsom i förevarande fall lämplig skogsförläggning, en anordning som numera används i endast mycket begränsad omfattning.

Lagen har gällt i 20 år, och den borde alltså inte ha tillämpats under alla dessa år. Man säger visserligen i yttrandet att en sådan utveckling och förändring av arbetsförhållandena skett att det motiverar denna nya syn. Vi är givetvis tacksamma att arbetarskyddsstyrelsen äntligen börjar vakna ur sin Törnrosasömn, men det kvarstår att de förhållanden som nu är rådande i skogsbruket avseende arbetartransporter varit rådande redan för cirka 15 år sedan. Det är att märka att trots upprepade påstötningar från Skogsarbetareförbundet, dess lokalavdelningar och företrädare har vi inte lyckats tidigare att få arbetarskyddsstyrelsen att tillämpa lagen på ett sådant sätt att personaltransporterna inrymts under arbetarskyddslagens bestämmelser. Vi reservanter anser det mycket otillfredsställande att en lag är så vagt skriven att den kan tolkas av samma myndighet på olika sätt. I sitt remissvar säger arbetarskyddsstyrelsen också: »Skogsyrkesinspektionen bör sålunda enligt styrelsens mening kunna anvisa arbetsgivare att tillse, att personaltransportfordon förses med lämplig anordning för uppvärmning och ventilation av passagerarutrymmet — — —». Det står dock där »bör» och en mycket vag antydan att bestämmelserna i 7 § möjligen kan tilllämpas på detta sätt. Enligt reservanternas mening är detta uttryck för svagt, och det garanterar icke att den nu gällande lagen kan tillämpas på sätt som antydes i arbetarskyddsstyrelsens yttrande. För att ge arbetarskyddsstyrelsen och skogsyrkesinspektionen stöd i lagen har vi reservanter ansett att ett sådant tillägg till arbetarskyddslagen bör införas att personaltransporter vid färd till och från arbetet kommer att innefattas under arbetarskyddslagens bestämmelser. Med det anförda ber jag, herr talman, att i den del av utskottsutlåtandet som berör personaltransporter få yrka bifall till den vid utskottsutlåtandet fogade reservationen.

Men nu har ju arbetarskyddsstyrelsen ändrat sig. Frågan huruvida arbetarskyddslagen skall tillämpas vid personaltransporter som arbetsgivare ombesörjer för anställda mellan bostad och arbetsplats prövades av arbetarskyddsstyrelsen år 1953. Därvid uttalade styrelsen att arbetstagarna, med undantag av fordonets chaufför, inte kunde anses befinna sig i arbete under transporten och att arbetsgivaren av denna anledning inte med stöd av arbetarskyddslagen kunde åläggas att svara för fordonets beskaffenhet ur arbetarskyddssynpunkt. Detta besked är alltså något mer än 15 år gammalt. Nu säger arbetarskyddsstyrelsen efter remiss av ifrågavarande motioner till styrelsen att starka skäl finns »för att passagerarna tillförsäkras samma säkerhet och bekvämlighet som fordonets förare». Utvecklingen och förändringen av arbetsförhållandena inom skogsbruket talar enligt styrelsen för att man numera bör kunna göra en vidare tolkning av arbetarskyddslagens föreskrifter för arbetsgivaren att iakttaga allt som skäligen kan erfordras för att förebygga ohälsa. Arbetsgivaren bör sålunda kunna åläggas skyldighet att ägna uppmärksamhet åt fordon som han tillhandahåller för transport av arbetstagare till och från arbetsplatsen. Vidare säger styrelsen att detta kan ordnas genom att skyddsinspektörerna får lämna anvisningar om att arbetsgivaren skall tillämpa lagen så. Utskottet har inte ansett sig behöva tvivla på att frågan skulle kunna ordnas på ett tillfredsställande sätt den vägen, förmodliges dessutom snabbare. Skulle detta ändå visa sig omöjligt innefattar ju en annan del av utskottets utlåtande hemställan om en allmän översyn av arbetarskyddslagen, och då får man i stället i samband med denna översyn sörja för att sådana bestämmelser kommer in i lagen scm garanteras gälla för de här ifrågavarande transporterna. Följaktligen har utskottet räknat med att denna fråga kommer att ordnas på ett tillfredsställande sätt, och därför ber jag, herr talman, att få hemställa om bifall till utskottets utlåtande.

Herr talman! Herr Strand säger att man kan hänvisa det här ärendet till den föreslagna allmänna översynen av arbetarskyddslagen, om man inte kan åstadkomma en lösning på sätt som föreslagits i motionerna. Det är detta vi har velat förhindra, eftersom det egentligen är en enkel sak att införa en bestämmelse i arbetarskyddslagens 7 § med innebörd att personaltransporter omfattas av denna lag. Alla parter är ju eniga i denna fråga, både arbetarskyddsstyrelsen och remissinstanserna i stort, utom Föreningen skogsbrukets arbetsgivare som an ser lagbestämmelser onödiga. Skogsoch lantarbetsgivareföreningen säger sig för sin del vara beredd att acceptera en lagstiftning liksom också Svenska skogsarbetareförbundet. Det föreligger heller inte några större erinringar från annat håll mot att arbetarskyddslagen kompletteras på denna punkt. Men vi tvekar om arbetarskyddsstyrelsens yttrande skall tolkas på det sätt som utskottsmajoriteten gjort. Vi är inte ens övertygade om att styrelsen verkligen menat vad som här sagts. Jag tror att både skogsyrkesinspektionen och arbetarskyddsstyrelsen lika gärna skulle önska att en lagbestämmelse tillskapades på vilken de skulle kunna stödja sina åtgärder. Vi har också i vår reservation yrkat att riksdagen skall rekvirera lagtexten i skrivelse till Kungl. Maj:t och påpekat att detta bör ske utan dröjsmål och utan att avvakta den allmänna översyn av lagen som utskottet begär. Vi anser nämligen att det är tillräckligt att vi haft ett olagligt tillstånd och en felaktig lagtolkning i skogsbruket under minst 15 år, då samma förhållanden beträffande transporter varit rådande. Nu bör äntligen detta rättas till utan att man väntar ytterligare några år tills den allmänna översynen blir klar. Jag ber, herr talman, att än en gång få yrka bifall till reservationen.
Herr talman! Jag vill erinra om att det inte finns någon meningsskiljaktighet mellan reservanterna och utskottets majoritet. Vi anser också att förhållandena skall rättas till snarast möjligt men tar fasta på vad arbetarskyddsstyrelsen har anfört, att de kan rättas till genom anvisningarna. Arbetarskyddsstyrelsen uttalar att skogsyrkesinspektionen enligt styrelsens mening bör kunna anvisa arbetsgivare att tillse, att fordonen är väl uppvärmda och ventilerade, att tillfredsställande sittplatser finns och att arbetsredskap och bränsletankar kan transporteras i utrymme, som är helt avskilt från passagerarutrymmet, eller på släpvagn. Såvitt jag förstår har arbetarskyddsstyrelsen samma uppfattning som vi, att läget hittills varit otillfredsställande och att man skall sörja för att det blir bättre. Skogsindustriernas arbetsgivare anser att det har blivit mycket bättre genom att man tydligen har förbrukat det gamla transportmaterialet och skaffat nytt. Förr eller senare måste arbetsgivarna byta ut de gamla bilarna, och får de nu en tillsägelse från arbetarskyddsstyrelsen så bör det kunna ske lika snabbt som man kan tänka sig en ändring i själva lagen.

Herr talman! En gammal god regel säger att man inte skall tvista om den snö som föll i fjol. Omsatt på huvudfrågan i proposition nr 107, nämligen Jordbrukets prisreglering fr.o.m. den 1 6 1971, skulle det innebära att man givetvis inte heller bör orda om vad som föregått den överenskommelse mellan statsmakterna och jordbruket vars resultat riksdagen i dag har att besluta om. Det må, hoppas jag, ändå vara mig förlåtet om jag, överenskommelsen till trots, gör några kommentarer. Förhandlingarna med jordbruket, som är någonting av ett triangeldrama mellan statens jordbrukspriskommitté, jordbrukets förhandlingsdelegation och den på senare tid inkopplade konsumentdelegationen, blev ju i ett visst läge så kritiska att de förklarades strandade. Dramatiken ökades, när kommittén enligt vad dess ordförande meddelade skulle efter eget gottfinnande lägga fram ett förslag till prissättning. Detta förslag skulle enligt en då avgiven kommuniké bli väsentligt sämre än det bud som priskommittén tidigare givit. Man skulle således ta tillbaka åtminstone delvis vad man förut ansett som skälig kompensation åt jordbruket för inflation och kostnadsfördyring. Låt mig göra en parentes, herr talman! Jag vill gärna än en gång — jag har gjort det förr — ge vår nye jordbruksminister en eloge för hans snabba och självständiga ingripande. Förhandlingarna kom ju i alla fall i gång, och de ledde så småningom till det resultat som i dag ligger på kammarens bord, något som jag noterar med tillfredsställelse. Förslaget som sådant har sedermera signerats av jordbruksministern utan några som helst marginaländringar. Så bör det självfallet vara, men vi är ju inte precis bortskämda med detta eller vana därvid. Förslaget har också blivit utskottsbehandlat utan erinran och föranleder självfallet inte från min sida några invändningar. Jag vill bara med hänsyn till den födslovånda som ligger bakom detsamma hänvisa till propositionens första sida. Kammarens ärade ledamöter behöver således inte fördjupa sig i dokumentet. Resultatet summeras där i angiven återverkan på konsumentprisindex: »Prisändringarna beräknas medföra en höjning av konsumentprisindex med 0,1 procent.» Skrivningen är chockerande för den i ärendet invigde och bör självfallet vara det i ännu högre grad för den oinvigde. Han måste rimligen fråga sig: Vadan all denna dramatik för delar av tiondels procent? Med kännedom om att den sista förhandlingsomgången gav cirka 40 procent av den totala förbättringen konstaterar man således att den regeringen närstående förhandlingskommittén bröt överläggningarna med ett bud som kostnadsmässigt rörde sig om en påverkan på levnadskostnadsindex av maximalt 0,06 procent. Herr talman! Jag har velat anföra detta inför kammaren dels därför att det på ett utomordentligt sätt illustrerar vilken ringa inverkan prisförändringar beträffande jordbruksprodukterna i primärledet har på levnadskostnaderna, dels för att illustrera med vilken avsaknad av smidighet och sinne för realiteter som förhandlingarna skötts från statens sida, oavsett vem som nu har ansvaret. Jag vill i sammanhanget också anföra att dessa s.k. inkomstförbättringar i realiteten ingenting annat är en ett återställande av realvärdet beträffande priserna. Sedan fyra år tillbaka har ingen annan faktor än inflationen beaktats vid prissättningen. För den nuvarande avtalsperiodens andra år är också en inflationsregel inbyggd och således händer ingenting annat den här gången heller än att en eventuell urholkning av priserna kommer att återställas den 1 juli nästa år. Jordbruksrepresentanternas krav på prisförbättringar har mötts av en argumentering, där man hänvisat dels till sin bedömning av jordbrukets faktiska inkomstsituation, dels till förmenad överproduktion och till riksdagens uttalande om sänkt självförsörjningsgrad, exportförluster etc.

En illustration till vart dylikt tänkande och handlande leder är den bristande jämlikheten på arbetsmarknaden i stort beträffande löner, där inkomstklyftorna under årens lopp med en dylik »tillfredsställande» utveckling bara ökat. Man har vidare för att kunna åstadkomma denna bild av inkomstutvecklingen diskonterat de två senaste årens goda skördar såsom varande någonting beständigt. Man vill icke såsom tidigare som beräkningsunderlag lägga s.k. normalskördar. Priskommittén uttalar härom följande: »De mycket stora skördeöverskotten under fyra av de fem senaste åren tyder emellertid på, att det här kan föreligga ett brott i utvecklingen och att förbättrad teknik m. m, lyft upp skördarna på en högre nivå.» Visst ligger dagens teknik inom det svenska jordbruket högt. Jag skulle ändå vilja fråga vilken teknik man rekommenderar exempelvis för att betvinga den katastrofala situationen vi just nu befinner oss i beträffande vårbruket i stora delar av vårt land. Jag föreställer mig att en hel del av kammarens ärade ledamöter under gårdagen hade tillfälle att se TV-Aktuellt, som illustrerade dagens situation. Det torde inte vara några överord att säga att det är snudd på katastrof i stora delar av de verkliga jordbruksområdena. Det är möjligt att man kan upphäva verkningarna av en dålig väderlek under skördetiden med hjälp av hästkrafter , med torkanläggningar och dylikt, men jag tror inte att det är tekniskt möjligt att betvinga den situation vii dag har beträffande vårbruket.

kommer att ta itu med vårbruket på sina gårdar så snart ske kan. Jag tror av de skäl som jag har anfört att det finns anledning att något moderera debatten när man talar om vårt beständiga överskott och att betänka att sådana situationer som jag här har angett kan inträffa också i modern tid, när man bedömer såväl inkomstsituation som självförsörjningsgrad. Herr talman! Jag har redan sagt att ehuru uppgörelsen för jordbrukets del måste anses svag bör den som sådan respekteras och godtagas av riksdagen. Riksdagen har emellertid redan beslutat icke har beaktats i uppgörelsen hemställer jag om bifall till det yrkande som har ställts i motionerna I: 1041 och IT: 1201 sådant som det följts upp i reservationen. Den föreliggande propositionen rymmer också ett avsnitt om vår försörjningsberedskap. Statens = jordbruksnämnd har på uppdrag av Kungl. Maj:t gjort en översyn av vårt beredskapsläge, allt som en följd av 1967 års riksdags beslut om nedbantning av jordbruksproduktionen. Resultatet är minst sagt alarmerande efter allt tal om orimliga produktionsöverskott och ett överdimensionerat jordbruk. Ett sammanfattande resultat av undersökningen ger vid handen att det redan med en självförsörjningsgrad av den nuvarande skulle behövas ungefär en tiodubbling av beredskapslagren av jordbruksprodukter och förnödenheter för att under en treårig avspärrningstid kunna klara vad man kallar en kriskostnorm. Jag skall inte gå in på en definition av denna norm, men att den inte är densamma som dagens torde vi alla vara på det klara med. Med hänsyn till att utredningsarbetet inte definitivt är slutfört har äskandena begränsats till cirka 33 miljoner kronor för det kommande budgetåret, innebärande en ökning med närmare 9 miljoner kronor. Det är enligt mitt sätt att se synnerligen anmärkningsvärt att departementschefen icke har velat följa upp detta — i förhållande till det beräknade framtidsbehovet — mycket blygsamma belopp. I propositionen har ökningen begränsats till 2,2 miljoner kronor. Jordbruksministern represente rar dock den regering som stått fadder till den nya jordbrukspolitiken vars efterverkningar det här är fråga om. Jag har tidigare från denna talarstol åtskilliga gånger ifrågasatt förnuftet i den jordbrukspolitiska målsättningen, bland annat vad gäller självförsörjningsgraden. Jag har tidigare ifrågasatt vinsterna av den stora jordbruksnedläggningen främst om man gör en totalkalkyl med hänsyn tagen till alla dess återverkningar, en beräkningsmetod som emellertid regeringspartiets företrädare inte vill godkänna. Den här räkningen på 33 miljoner kronor, som ju egentligen bara är utställd på ett blygsamt a conto-belopp — vilket kommer att bli flerfaldigt större om den socialdemokratiska jordbrukspolitiken skall fullföljas — bör emellertid vara en varning och ett observandum. Det torde också ha varit en hederssak att betala den helt och fullt och omedelbart. Det är egentligen bara att ta konsekvenserna av sitt eget handlande. Ett sätt ait göra det hade också varit att följa upp jordbruksnämndens förslag till organisationsförändring samt till personalförstärkning. Också på den punkten finns reservationer till utskottets hemställan. Den här åberopade utredningen — jordbruksnämndens utredning beträffande försörjningsgraden — avslöjar kallt och obarmhärtigt vilken situation vi beredskapsmässigt befinner oss i och vilka konsekvenser det för med sig för framtiden.

Trots alla varningar, trots den höga nedläggningstakt som vi har och trots att vi nu börjar känna dess konsekvenser är man således beredd att forcera nedläggningstakten ytterligare. Herr talman!

Vi tror med andra ord att det är nödvändigt med insyn också på detta för medborgarna så väsentliga område. Vi anser också att det är viktigt att detta sker medan tiden ännu är sådan att det finns möjlighet att välja mellan olika alternativ och dispositioner. Herr talman! Jag har i mitt anförande inte gått in på några detaljer i detta utskottsutlåtande. Jag föreställer mig att det inte finns någon anledning att fördjupa sig i detaljerna vad beträffar den överenskommelse som här föreligger och som är någonting av en paketlösning. Jag har inte heller fördjupat mig i alla de ämnesområden där motioner har föranlett reservationer. Jag har emellertid biträtt samtliga reservationer. Jag avstår från att närmare gå in på dem, därför att jag är övertygad om att andra ledamöter av denna kammare kommer att göra det. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till samtliga vid utskottsutlåtandet fogade reservationer samt till utskottets hemställan i den del denna icke berörs av reservationer.

Herr talman! När det gäller själva prisregleringen av jordbruksprodukter för de närmaste två åren har det inte rått delade meningar inom utskottet. Frågorna var väl genomgångna i de tidigare prisförhandlingarna, som pågått i fyra månader. | Förslaget innebär en mager uppgörelse för jordbruket. Enbart sänkningen av spannmålspriserna med tre kronor per deciton innebär ett inkomstbortfall med cirka 100 kronor per hektar och för jordbruket sammantaget blir det avsevärda summor. Situationen var naturligtvis svår efter två goda skördeår med därav följande överskottsproblem och tömda regleringskassor. Den måttliga höjning av priserna på mjölkprodukter som uppgörelsen innebär hälsas med stor tillfredsställelse. Animalieproduktionen inom jordbruket är fortfarande en tung del på jordbrukets inkomstsida. Men farhågorna för överskottsproblem i fråga om dessa produkter skall nog inte överdrivas. Det lilla smörberg som vi håller oss med är i jämförelse med andra länders mycket begränsat, och vid en måttlig konsumtionsökning skulle det snabbt försvinna. Jag tror också att det är oklokt att med samhälleliga åtgärder forcera utslaktningen av nötkreatur. En relativt hög animalieproduktion innebär inte bara en trygghet för jordbruksnäringen utan är också en viktig del i vår livsmedelsberedskap. Det var ju de delade meningarna om mjölkpriset som var orsaken till att prisförhandlingarna bröts den 7 mars i år. På jordbruksministerns eget intiativ återupptogs förhandlingarna, och en uppgörelse kom till stånd. Från vårt håll vill vi betyga herr jordbruksministern vår aktning och respekt för detta initiativ. Som jag tidigare sagt betraktar jag prisuppgörelsen som mager, men det är bättre att man har ett avtal än att jordbruket varit i konflikt med statsmakterna. Rent allmänt borde väl ansvarskänslan i vårt land vara så stor att man inte tillgriper uppslitande konflikter utan söker lösa problemen vid förhandlingsbordet. När jordbruket nu är berett att ta en uppgörelse som i så ringa grad ändrar konsumentprisindex, förväntar vi givetvis att kostnadsstegringen för jordbruket blir lika måttfull. På minussidan har vi redan fått räntehöjning och traktorskatt, och höjd fastighetsskatt är på väg. Vi har således betydande kostnadsökningar redan innan regleringsperioden börjar. Vid prisförhandlingarna har löften ställts ut om reformer av äldrestödet, så att det bättre skulle passa de småbrukare som vill upphöra med jordbruket. Produktionssituationen har ju inte blivit vad man för två år sedan avsåg, och det beror väl delvis på att jordbruket i någon mån tjänstgjort som konjunkturregulator och att äldrestödet varit oförmånligt utformat. En reform av äldrestödet hälsas med stor tillfredsställelse, eftersom man därigenom kan förbättra tryggheten för de småbrukare som vill upphöra med jordbruk. Under vårriksdagen har många framställningar gjorts om förbättringar för det samlade jordbruket, bl.a. en höjning av det extra mjölkpristillägget för Norrland. Låt mig här uttala den förhoppningen att även jordbruket kan få del av den extra insats från statsmakternas sida som nu Norrland skall bli föremål för. I detta sammanhang kanske man bör erinra om den SIFO-undersökning som gjorts och enligt vilken nio av tio säger ifrån att åkerjorden skall bevaras. SIFO-undersökningen visar klart vilket intresse befolkningen har för ett fortsatt vårdat landskap. Man vill slå vakt om vår försörjningsberedskap, men man framhåller också sambandet mellan naturvårds-, miljöoch jordbrukspolitik. Det är alltså nya värderingar som håller på att dras in i debatten och som sannolikt i hög grad måste prägla 70-talets jordbrukspolitik. Om enighet rått kring huvuddragen i prispropositionen är det dock på fem punkter som oenighet föreligger och reservation har avlämnats. I reservation 1 påtalas traktorskattens inverkan på jordbrukets kostnadsläge. I går lämnade finansministern besked: här blir ingen kompensation. Jag hörde till de motionärer som yrkade avslag på motionen om skatt på jordbrukstraktorer, dels därför att ett sådant rationaliseringsoch effektivitetsinstrument inte bör beskattas, dels därför att en uppdelning var mycket svår att genomföra. När nu skatten är en realitet, förefaller kravet på kompensation för en näring med statsreglerade priser rimligt. I reservation 2 önskar reservanterna i enlighet med motionsyrkanden att Sverige, utöver sin årliga minimileverans av 34 000 ton brödspannmål, vid överskottssituation inom landet skall kunna öka detta biståndsåtagande. Enligt reservanternas uppfattning finns det anledning pröva om inte Sveriges leveransåtagande när det gäller vete kan höjas under de närmaste tre åren. Slutligen några ord om reservation 3, angående personalförstärkningen hos jordbruksnämndens beredskapssektion. Hela frågan om vår livsmedelsberedskap och dess organisation lämnar nog en del övrigt att önska. Det är kanske farligt att göra jämförelser här, men i relation till det tidigare fattade beslutet om invandrarverket och dess 200 nya tjänster framstår kravet på en ny byråchefstjänst för vår livsmedelsberedskap som mycket måttfullt. Herr talman! Övriga reservationer kommer att beröras eller har berörts av andra. Jag yrkar bifall till samtliga reservationer samt i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Det beslut riksdagen i dag står i begrepp att fatta vid behandlingen av jordbruksutskottets utlåtande nr 24 påverkar i icke ringa grad en hel yrkesgrupps ersättning för utfört arbete och insatt kapital. Samtidigt påverkar naturligtvis producentpriserna konsumenternas kostnad för vår viktigaste livsförnödenhet, livsmedel, även om detta sker i allt mindre omfattning. I dag går troligen endast mellan 35 och 40 procent av det pris konsumenterna betalar för färdig vara till producenten, och den andelen är i sjunkande. Priskommitténs förslag till priser på jordbrukets produkter, vilket i allt väsentligt överensstämmer med den fram lagda propositionen nr 107, bär också kompromissens prägel. Antalet motioner som väckts med anledning av föreliggande proposition är också påfallande litet, och utskottet redovisar endast fem reservationer. Vad prisöverenskommelsen kommer att innebära för svenskt jordbruk är självklart svårt att överblicka. Många faktorer över vilka ingen råder, vare sig priskommittén, statsmakterna eller jordbrukarna själva, inverkar. Ogynnsam väderlek har t.ex. i år gjort att nu, i slutet av maj, mycket stora arealer fortfarande inte är besådda. Likaså har exceptionellt goda skördar under jordbruksminister Holmqvists tid som departementschef av honom betecknad som de sju feta åren — medfört stegrad produktion och därmed i vissa fall ett ökat överskott. I vad mån vi nu står inför sju magra är återstår att se. Att de sju gångna åren har varit feta tror jag inte så mycket är statsrådet Holmqvists förtjänst, inte heller att de sju kommande, om de blir särskilt magra, blir det på grund av vår nye departementschefs åtgöranden. Jordbruksminister Ingemund Bengtsson har tagit ett lovvärt initiativ för att priskommittén skulle kunna avlämna ett prisförslag. Det är troligt att de två år som överenskommelsen omfattar kommer att innebära ekonomiska påfrestningar för svenskt jordbruk. De kommer kanske att bli en ekonomisk ättestupa framför allt för de unga nyetablerade jordbrukarna, vilka är belastade med stora skulder och alltså har stora, fasta kostnader. Den rationalisering som återstår är dyr och innebär i stort sett en överflyttning av kostnaden från lönetill räntekontot. Svenskt jordbruk behöver liksom svensk industri förbättrade avskriv ningsmöjligheter, och det är min förhoppning att statsrådet Sträng skyndsamt kommer att förelägga riksdagen den aviserade propositionen i detta avseende. En av utgångspunkterna för prisregleringen har varit att åstadkomma en prissättning som skulle underlätta inträdet i en större marknad. Den faktiska situationen är att priserna till producent av vegetabiliska produkter för kommande avtalsperiod ligger väsentligt under EEC:s prisnivå för jämförbara produkter. Priserna till producent av animaliska produkter inom EEC är ännu inte fastställda, varför någon jämförelse i detta avseende inte är möjlig. För konsumenterna innebär de föreslagna prisändringarna en — som departementschefen uttrycker det — mindre höjning, motsvarande 0,1 procent på konsumentprisindex, vilket väl alla, även departementschefen, kan vara överens om är en synnerligen blygsam ökning. Herr talman! Med vad jag sagt har jag velat påvisa att jordbrukets vinstmarginal är ytterst pressad och inte tål ytterligare krympning. En väsentlig kostnadspost lades i går på jordbruket, nämligen traktorbeskattningen. Den beräknas kosta mellon 30 och 40 miljoner kronor per år. Proposition nr 45 var inte framlagd när jordbrukskommitténs förhandlingar avslutades och prisöverenskommelsen överlämnades till departementschefen. Det är med anledning av den beskrivna metodiken i detta sammanhang som motionerna I: 1041 och II: 1201 har tillkommit. Motionärerna föreslår att införselavgiftsmedel motsvarande vad traktorskatten kommer att tillföra statsverket ställs till regleringsföreningarnas förfogande för dessas prisreglerande verksamhet. En vanlig, självklar företeelse är att ökade kostnader för att framställa en produkt slår igenom i ett högre pris på färdig vara. Traktorskatten ökar jordbrukets kostnader och måste följaktligen täckas in. Motionärerna anvisar en väg. Det finns kanske andra vägar.

Man kunde självfallet inte veta när ett eventuellt beslut skulle träda i kraft och inte heller med vilken kostnad traktorskatten skulle komma att belasta svenskt jordbruk. I dag känner kammaren till dessa faktorer, och det är därför också rimligt att ta hänsyn till den uppkomna situationen. Herr talman! Regeringen och endast regeringen är ansvarig för proposition nr 107 och kan aldrig krypa bakom jordbrukskommitténs förslag. Därmed är regeringen också ansvarig för de verkningar som den nya prissättningan kan få bl.a. på landets beredskapssituation. Ett aldrig så starkt militärt försvar, som inte följs upp av en tryggad livsmedelsförsörjning genom inhemsk produktion kompletterad med beredskapslagring, ger ingen möjlighet att fullfölja vår strävan till alliansfrihet i fred och neutralitet i en konfliktsituation. Vår livsmedelsförsörjning får aldrig bli beroende av tredje stat. Herr talman!

Herr talman! Jordbruksministern föreföll nöjd i ett avseende. Han sade att denna proposition har, i vad den gäller jordbrukets prisfrågor, gått igenom skärselden utan att bli på något sätt illa tilltygad. Det tar han som ett bevis för att det i varje fall inte finns någon jordbruksfientlighet hos majoriteten. Uttrycket jordbruksfientlighet tycker jag inte att vi behöver använda, men han anser väl att det inte finns någon negativ inställning till jordbruket hos majoriteten. Jag skall inte närmare gå in på detta. Jag vill bara säga att det blivit praxis — i varje fall om inte jordbruksministern ändrat någonting — att inte riksdagen ändrar något i dessa överenskommelser. Vad jag här sagt behöver alltså inte innebära någon betygssättning. Traktorskatten har förts in i resonemanget här. Vi diskuterade den också med finansministern i går, då skatten beslutades. Låt mig gärna säga att jag kanske kan komma överens med jordbruksministern om jag får göra den tolkningen att man helt enkelt avfört traktorskatten från dessa överläggningar med hänsyn till att den inte var definitiv, i varje fall inte kunde komma att gälla hela perioden, och att man inte kunde fixera storleken av den. Därför har hela denna fråga lämnats öppen. Men om jordbruksministern säger att jordbruket gått med på att traktorskat ten på något sätt skulle avräknas eller clearas mot den fördel som jordbruket får genom att momsen ersätter omsen är vi inte överens. Om det är så, har jordbruksministern faktiskt skrivit fast sig själv.

Får jag tolka jordbruksministerns synpunkt så att hela denna fråga står öppen, men att den inte har med mervärdeskatten att göra? Vinsten av momsen tillkommer ju också andra delar av näringslivet. är detta hans uppfattning är vi överens. Jag skall inte närmare gå in på frågan huruvida det innebär att man byter ståndpunkt om vi menar att Sverige borde kunna exportera mer spannmål till u-länderna och vi samtidigt talar om att vår beredskap på sikt är dålig. Jag tror att vi inte minst i år kommer att få erfara att svängningarna blir mycket stora, framför allt när det gäller spannmål. Produktionsutvecklingen är också sådan att om vi kommer att få överskott på någon produkt är det just på spannmål. Jag vill sedan säga några ord om beredskapen och reservationen på den punkten, Jordbruksministern frågar vilken beredskap vi skall ha och när vi skall ha den. Han konstaterar mycket riktigt att vi skall ha den för den händelse vi råkar i avspärrning eller krig. Men om vi skall ha den då, måste vi självfallet, herr jordbruksminister, bygga upp den under den tid då vi har nå gonting att bygga upp den med. Det är för sent att bygga upp beredskapen när en sådan situation inträffar. Detta är ju en annan sida av samma sak, nämligen den jordbrukspolitik som riksdagen har fastlagt. Jag beklagar att man inte kunde vänta med att fatta 1967 års långsiktiga jordbruksbeslut tills man hade sett vad det skulle kosta att klara den situation som kommer att bli en följd av den nya jordbrukspolitiken därest man vill upprätthålla beredskapen, vilket vi ju var ense om. Man har konstaterat i denna utredning, som är en expertutredning — och en sådan brukar vi respektera — att vi 1975 behöver ha investeringar i beredskapslager och byggnader för 900 miljoner kronor mot i år något över 300 miljoner kronor. Vad vi har begärt i år innebär ingenting annat än att vi följer upp de mycket försiktiga krav som jordbruksnämnden har ställt för att vi i vårt land så småningom skall kunna nå upp till den beredskap som anses nödvändig. Sedan säger jordbruksministern att det inte är livsmedel vi har underskott på utan att underskottet gäller förnödenheter för livsmedelsproduktion. Ja, men det är i och för sig precis samma sak. Visst har vi ett överskott på mjölk i dag, fast det är ganska litet. Men det överskottet beror på att vi har tillräckligt med äggvitefoder. Faller det bort, går produktionen ner. Jag tror inte att man skall ta några risker med hänsyn till utredningen om ökad äggviteodling i Sverige, exempelvis med åkerbönan, som ingalunda är en ny växt. Den har prövats inte så långt från jordbruksministerns hembygd i många år, men man har slutat att odla den. Jag tror inte heller att man skall förlita sig alltför mycket på urea, som endast kan användas i mycket begränsad omfattning och till vissa djur. Vidare säger jordbruksministern: Hur kan då vår livsmedelsberedskap försvagas? Det är väl inte så underligt, herr jordbruksminister. Vi har ju i dag en annan typ av jordbruk, som är mycket mera sårbar och mycket mera beroende av framför allt lagerhållning av brännolja etc. Om denna lagerhållning är otillräcklig, får vi omedelbart en försvagad beredskap. Produktionen sjunker då mycket snabbare än den gjorde när vi hade en annan typ av jordbruk och när vi hade arealer i större utsträckning tillgängliga. Avsikten är ju ändå att följa upp 1967 års jordbruksbeslut, innebärande att man skall minska arealen mycket starkt, och då har vi ju inte denna beredskap. Jag vill också säga några ord om självförsörjningsgraden. Den är i dag över 100 procent, säger jordbruksministern, Jag förmenar att detta är ett felaktigt sätt att uttrycka sig på. Vi har i dag efter gängse beräkningar en självförsörjningsgrad på något över 90 procent, inte mer. Vi har haft svängningar under de senare åren. Om man ser på de aktuella skördevärdena per år, finner man att vi något år kommit högre. Under de två senaste åren har självförsörjningsgraden varit en bit över 100 procent.

Herr talman! Herr statsrådet säger mycket riktigt att propositionen också innehåller för svenskt jordbruk positiva saker, Detta med ökat anslag till forskning och med införselskydd för åkerbönor och annat har vi med tillfredsställelse konstaterat. Den punkt som våra uppfattningar skiljer sig på rör traktorskatten. Statsrådet säger att traktorskatten skulle ha kommit som en chock för jordbrukets representanter. Det tror jag inte var fallet. De visste om att traktorskatten skulle komma, men som jag har sagt tidigare den närmare utformningen och ikraftträdandet visste man ingenting om.